Ärade kammarledamöter! Enligt riksdagsordningens bestämmelser har jag att hälsa er välkomna till 1967 års riksdags första sammanträde. Det nya verksamhetsåret kommer att vara fyllt av viktiga arbetsuppgifter, som kräver en helgjuten insats av riksdagens ledamöter. Däri ligger ingenting nytt; det är gemensamt för alla riksdagssessioner. Ett fåtal av dem kommer att gå till historien. Men det är det samlade resultatet av många års arbete som har åstadkommit en total omvandling av vårt samhälle och av medborgarnas levnadsvillkor. Samhällsomdaningen är aldrig någonting avslutat. Nya frågekomplex aktualiseras ständigt. Det är det fascinerande med att vara politiker: alt lösa dagens problem med blicken på morgondagens. Denna vår dubbla uppgift gäller icke minst för den ekonomiska politiken. Vi måste återställa balansen i utrikeshandeln och bekämpa inflationen, men samtidigt måste vi trygga fortsatta framsteg och full sysselsättning. I dag pågår intensiva ansträngningar inte bara att ena Europa handelspolitiskt utan också att skapa en global handelsgemenskap. Denna utveckling ger löften om stora fördelar men innesluter också svårigheter. Ökad handel, skärpt konkurrens och tekniska framsteg skärper kraven på strukturomvan dling av näringslivet. Läget erinrar om situationen för hundra år sedan. På grundval av 1860 års fransk-engelska frihandelsfördrag uppstod en världsomfattande frihandel med en stark ekonomisk expansion som följd. Även då krävde frihandeln genomgripande strukturförändringar, men expansionen skedde till priset av omfattande mänskligt lidande och social misär. En sådan utveckling kan inte vi tilllåta. Vår uppgift är att forma en politik som både främjar ekonomiska framsteg och ger den enskilde medborgaren trygghet i förändringen — en svår, ansvarsfylld men stimulerande uppgift, som vi med utgångspunkt från våra skilda politiska värderingar bör söka lösa i största möjliga enighet. Med förhoppning om ett arbetsfyllt och effektivt år hälsar jag er än en gång välkomna till 1967 års riksdag. Till justitiedepartementet har inkommit fullmakter för 7 personer som vid nya röstsammanräkningar utsetts till ledamöter av riksdagens andra kammare i stället för avgångna ledamöter av kammaren. Protokoll över granskningen och förteckning över de granskade fullmakterna skall tillsammans med fullmakterna överlämnas till andra kammaren.

Herr talman! Herr Dickson har frågat om jag avser att föreslå den ändringen beträffande tillämpningen av den s.k. 80-procentregeln vid beskattningen att denna regel iakttas ex officio. Av taxeringsoch uppbördstekniska skäl har det hittills inte varit möjligt att tillgodose det i och för sig berättigade önskemålet att 80-procentregeln skulle iakttas ex officio vid skattedebiteringen. Avsikten är att undersöka om förutsättningar härför föreligger efter den

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det uttömmande och helt tillfredsställande svaret.
Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig om jag anser att vårt lands TV och radiosändare har ett ur försvarssynpunkt fullgott skydd mot åverkan eller sabotage som i ett utrikespolitiskt spänt läge kan försvåra eller helt lamslå försvarsledningens möjligheter att ge information till svenska folket. För ett beredskapsläge är bevakning av varierande art och styrka planlagd för huvuddelen av landets TV och ljudradiosändare, t.ex. genom lokalförsvarsförband eller civilförsvarspolis. Vid sidan om bevakningen bidrar ett flertal åtgärder till att öka driftsäkerheten. Ljudradion disponerar ett stort antal sändare inom skilda våglängdsområden. Praktiskt taget alla TV och ljudradiosändare har dubblerats. Huvuddelen av sändarna har dessutom getts ett inte oväsentligt byggnadstekniskt skydd. Större sändare är försedda med reservaggregat för elkraftförsörjningen. Vidare finns ett antal transportabla ljudradiosändare som kan ersätta skadade sändare. Vid avbrott eller störningar på programförbindelsen till sändaren kan programmet överföras trådlöst från sändare till sändare. De redovisade förhållandena ger en sådan säkerhet att det får anses osannolikt att TV och ljudradiodistributionen kan lamslås i ett läge, då för beredskap planlagda åtgärder trätt i kraft.
Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för det svar han nyss lämnat. Jag tror att man på många håll i landet blev oroad över avbrottet i TV sändningen på nyårsafton, just ur de aspekter jag framfört i min fråga till statsrådet. Man blev kanske inte bara bestört för att man icke fick höra Jarl Kulle läsa nyårsdikten, utan man tänkte säkerligen också på andra situationer där avbrott i en TV eller radiosändare kan ske. Sändarna är ju till för att, om något allvarligt inträffar, skapa kontakt mellan framför allt försvarsledningen i landet och folket, och sådana avbrott kan därför bli allvarliga. Jag är till freds med det svar jag fått och tror också att många känner sig lugnade efter vad som här har upplysts i statsrådet Anderssons svar. Men man kan ju undra över att kabeln till TV-sändaren har lagts ned så att det tydligen inte fordras särskilt mycket för att göra sabotage mot den. Jag undrar om det inte kan vara av behovet påkallat att se över alla anordningar i det stycket i djupaste fredstid, så att man inte tas på sängen eller tidsmässigt hamnar i onödigt besvärliga situationer om någonting inträffar som kan föranleda ett beredskapsläge.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra polismans personliga skydd. Rikspolisstyrelsen har sedan sin tillkomst den 1 juli 1964 bedrivit ett intensivt arbete för att förbättra den personliga utrustningen för polismännen och för att få fram ny utrustning, framför allt för att kunna ge den enskilde polismannen bättre möjligheter att skydda sig. Tillgången till personlig skyddsutrustning var tämligen obetydlig inom det kommunala polisväsendet. Rikspolisstyrelsen har därför inte haft några egentliga erfarenheter att bygga på vid sitt arbete med utvecklingen av sådan utrustning utan har i stort sett varit tvungen att börja från grunden. Det är ett oavvisligt krav att den materiel som ställs till polisens förfogande är så tillförlitlig som över huvud taget är möjligt. Utrustning som inte är effektiv och tillförlitlig kan göra mer skada än nytta. Noggranna och tidskrävande undersökningar har därför blivit erforderliga. Rikspolisstyrelsen har i första hand inriktat sig på att få fram skyddsvästar, tårgasutrustning, kravalloch skyddshjälmar samt bärbara radioapparater. Man har goda förhoppningar om att under den närmaste tiden få fram en godtagbar typ av skyddsväst, som beräknas kunna levereras under hösten 1967. Likaså väntas prov med en ficksprayförpackning med tårgas, som varje polisman skall kunna bära med sig, leda till ett positivt resultat under våren. Leverans kan ske i höst. En större sprayförpackning avsedd för insprutning av tårgas exempelvis genom nyckelhål är redan i bruk. I övrigt pågår prov med en tårgashandgranat och tårgasammunition. I samband med tårgasutrustningen har iordningställts en gasskyddsväska och en speciellt avpassad verktygssats som också beräknas kunna levereras under hösten 1967. I statsverkspropositionen har 2,5 miljoner kronor beräknats för personlig utrustning, bl.a. kravallhjälmar och skyddshjälmar för bilförare, och 1,4 miljoner kronor för speciell materiel, vari ingår bl.a. gasutrustning och skottsäkra västar. Vid bifall till dessa anslagsyrkanden kan inköp ske av personlig skyddsutrustning allteftersom de pågående proven ger positiva resultat. Genom förbättrade kommunikationsmöjligheter förbättras också den enskildes personliga skydd avsevärt. Den typ av bärbara radioapparater som finns inom polisväsendet för närvarande är bl.a. på grund av sin storlek inte så användbar som är önskvärt. Inom rikspolisstyrelsen pågår prov för utveckling av en betydligt mindre apparat, som flertalet polismän skulle kunna utrustas med. En väsentlig fråga när det gäller polismannens skydd är givetvis den attityd som allmänheten intar till polisens arbete till skydd för den enskilde och samhället. Det inträffar nu alltför ofta att allmänheten åser misshandel av polismän utan att ingripa till polismannens hjälp eller över huvud vidta några åtgärder som visar solidaritet med ordningsmakten. I statsverkspropositionen har medel beräknats för en opinionsundersökning i syfte att söka klarlägga förekommande spänningsförhållanden mellan polis och allmänhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Svaret var uttömmande och utgör enligt min mening en god sammanfattning av de åtgärder som förbereds. Jag uttrycker endast förhoppningen att planerna skall kunna föras ut i verkligheten och bli effektiva snarast möjligt. I slutet av sitt svar talar justitieministern om allmänhetens attityd till polisens arbete. Jag tror det är värdefullt att denna fråga blir föremål för de utredningar som justitieministern avser att låta verkställa eller som rikspolisstyrelsen kommer att göra. Men jag tror att det är lika viktigt att samhället skärper sin attityd mot sådana gangsters, vilkas verksamhet vi för en vecka sedan till vår förfäran fick uppleva. Jag tror att samhället eftertryckligt måste säga ifrån att vi i ett rättssamhälle inte tolererar att gangstermentalitet och ett gangstervälde utvecklas på det sätt som nu onekligen håller på att ske.

Herr talman! Herr Werbro har frågat mig när jag avser utfärda bestämmelse för begränsning av minderårigas rätt att inneha luftoch fjädervapen. Arbete pågår f.n. inom justitiedepartementet med att upprätta en promemoria rörande vissa ändringar i vapenförordningen. I detta sammanhang behandlas också frågan om rätten att inneha luftoch fjädervapen. Sedan promemorian har färdigställts och remissbehandlats, kommer förslag till de ändrade bestämmelser som behandlingen kan ge anledning till att föreläggas riksdagen så snart som arbetsläget tillåter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret. Min fråga föranleddes av ett riksdagsbeslut år 1965 med anledning av en av mig väckt motion beträffande begränsning av rätten att inneha vapen av detta slag. Riksdagen beslöt på grundval av ett utlåtande från andra lagutskottet att hemställa hos Kungl. Maj:t att åtgärder måtte vidtagas för att få fram en lagbestämmelse på detta område för att förhindra att minderåriga får tillgång till luftvapen. Sedan detta riksdagsbeslut har olyckornas antal inte minskat, utan olyckor av detta slag förekommer nu i än större omfattning och antalet minderåriga som innehar vapen blir allt större. Av de polisutredningar som gjorts inom olika polisdistrikt i landet framgår, att sådana här olyckor förekommer i särskilt stor utsträckning i samband med högtider och då barnen är lediga från skolan. Det är nödvändigt att vi så snart som möjligt får skärpta bestämmelser på detta område, och jag hoppas att arbetsläget inom departementet tillåter att ett lagförslag föreläggs riksdagen inom den närmaste tiden.

Herr talman! Herr Hector har frågat mig om jag anser nuvarande regler och praxis i fråga om utlämnande av namn på personer anhållna i brottssammanhang vara förenliga med god rättsordning. Jag vill först framhålla, att förutsättningarna för ett anhållningsbeslut är noggrant reglerade i rättegångsbalken. För sådant beslut krävs att det finns skäl till häktning, d.v.s. i regel att någon är på sannolika skäl misstänkt för brott av viss svårhetsgrad; Om det är av synnerlig vikt, att någon i avbidan på ytterligare utredning tas i förvar, kan han dock anhållas även om det ej finns fulla skäl till häktning. Enligt sekretesslagen får handlingar om användning av tvångsmedel inte utlämnas, om det skäligen kan befaras att utlämnandet skulle vara menligt för enskild person. Regelmässigt brukar utlämnande av handling som ingår i förundersökningen inte komma i fråga innan åtal har väckts. Muntliga upplysningar angående förundersökningsmaterial kan dock lämnas till pressens representanter. Detta följer av tryckfrihetsförordningens bestämmelser. När det gäller namn på anhållna personer brukar offentliggörande komma i fråga endast i samband med efterlysning av person som har anhållits 1 sin frånvaro. Enligt min mening sköter polismyn digheterna sin informativa verksamhet i samband med förundersökningar i stort sett tillfredsställande. Offentlighetskommittén har i ett nyligen avgivet betänkande föreslagit, att vad som nu gäller i fråga om polisens rätt att lämna upplysningar till pressen skall bestå. Beslut under förundersökning, exempelvis om anhållande, skall enligt kommitténs förslag inte kunna sekretessbeläggas av hänsyn till den enskilde. Med utgångspunkt från vissa förekomna fall har det lämpliga i gällande ordning ifrågasatts. Först sedan offentlighetskommitténs betänkande remissbehandlats kan ståndpunkt tas i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Självfallet har jag inte ifrågasatt polismyndighets legitima rätt att få pressens och allmänhetens hjälp i spaningsarbete, men det finns vissa allmänt accepterade regler och begränsningar för sådant offentligt utlämnande av den enskilde. Till och med i rättegångsreferaten nämnes ju inga namn, och vid offentliga efterlysningar, då namn och signalement måste angivas, är väl förutsättningen den att vederbörande är så gott som oemotsägligt bunden vid brottet. I det nu aktuella fall som föranlett denna fråga — de först anhållna i samband med polisdråpen — har indicierna varit mycket svaga. Trots detta släpptes en veritabel häxjakt loss i press och hos allmänhet, vilket måste ha inneburit personlig katastrof och tragedi för de oskyldigt misstänkta och deras anförvanter — kanske inte så mätbar som för dråpens offer men dock av mycket djupgående art. En bakomliggande faktor har i dessa sammanhang alltför litet tagits med i be räkningen. Från offentligt håll utgår man gärna vid vädjan till press och allmänhet alltför mycket från myten och önskedrömmen om den genomgående ansvarsmedvetna pressen och den genomgående besinningsfulla och omdömesgilla allmänheten. Denna myt bör man snarast göra sig kvitt. Den obehagliga sanningen är i stället att hyenementaliteten hos pressen och den hysteriska lynchlusten hos allmänheten utvecklas alltmera. Insikt i dessa aktuella förhållanden skulle motivera en allt större försiktighet från polismyndigheternas sida när det gäller uppgifters utlämnande, en allt större vaksamhet mot sensation och hysteri. | Då det av justitieministerns svar framgår att han är mycket väl medveten om hela denna problematik ber jag än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Sjöholm har i en enkel fråga till statsrådet Odhnoff framhållit, att domstols beslut om vårdnaden av barn i äktenskapsskillnadsmål kan verkställas utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft och att barn därigenom kan flyttas fram och åter mellan föräldrarna, vilket kan ha otillfredsställande konsekvenser för barnets psykiska hälsa. Mot bakgrunden därav har herr Sjöholm frågat vilka åtgärder statsrådet ämnar vidta för att få en bättre ordning i detta avseende. Då lagstiftningsfrågor av detta slag tillhör justitiedepartementets verksamhetsområde, ankommer det på mig att besvara frågan. I föräldrabalken föreskrivs att domstol efter vad som finnes skäligt äger meddela interimistiska vårdnadsbeslut och att dessa går i verkställighet omedelbart. Möjligheten att genom sådana beslut omedelbart få en provisorisk lösning av frågan, var ett omtvistat barn skall vistas, kan omöjligen undvaras. Därmed är inte sagt att interimistiska beslut alltid behöver meddelas. Särskilt i mål om äktenskapsskillnad, som har föregåtts av hemskillnad, kan det finnas anledning att iaktta försiktighet när det gäller att genom interimistiska beslut ändra vad som har gällt under hemskillnadstiden. De nuvarande reglerna ger domstolarna möjlighet att i sådana fall handla efter omständigheterna. Jag har inte något intryck av att domstolarna meddelar interimistiska beslut i onödan, och någon ändring av de nu berörda reglerna anser jag inte behövlig. När det gäller verkställigheten av vårdnadsbeslut bör nämnas, att lagberedningen förra året framlade ett lagförslag som innebär bl.a. att verkställighet inte skall få ske när den kan medföra avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa. Proposition på srundval av lagberedningens förslag kommer — såsom framgår av den till riksdagen översända propositionsförteckningen — att föreläggas riksdagen
Herr talman! Det börjar bli riktigt spännande att ställa enkla frågar — man vet aldrig vem man får svar av. I fjol ställde jag en gång en fråga till statsminister Erlander och fick svar av statsrådet Hermansson, och det gick naturligtvis också bra. Nu har jag frågat statsrådet Odhnoff och får svar av statsrådet Kling. Att jag påpekar detta får inte tolkas som att jag skulle vara besviken. Jag har kanske i stället anledning att vara extra tacksam, eftersom statsrådet Kling sannolikt har den något större erfarenheten av de frågor jag har ställt. Statsrådet Kling säger i svaret att man inte kan undvara dessa interimistiska beslut. Det är jag medveten om. Min tanke var emellertid att första instans, häradsrätt eller rådhusrätt, inte skulle ändra det bestående förhållandet såvida det inte förelåg speciella skäl härför, vanvård etc. Det skulle alltså gälla tills domen vunnit laga kraft. Som det nu är har det hänt att första instans sagt att barnet skall vårdas hos modern, och barnet har till och med hämtats från fadern till modern. Sedan kanske hovrätten har sagt att barnet skall vistas hos fadern, och då har barnet hämtats ytterligare en gång. Då blir barnet, som en tidning i går uttryckte det, behandlat som en möbel. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Samtidigt som jag tackar statsrådet Kling för svaret vill jag säga att jag med stort intresse avvaktar den proposition som har utlovats under vårriksdagen. Allt är nämligen inte väl beställt på detta område.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat, om jag uppmärksammat att förflyttning av för samhällsvård omhändertagna barn vid vissa tillfällen skett på ytterst olämpligt sätt och om jag vill medverka till föreskrifter som förhindrar upprepanden. Barnavårdsnämnden kan ta hand om ett barn för samhällsvård i två huvudfall. Det ena är när barnet är övergivet eller när föräldrarna begär eller'samtycker till omhändertagandet och bar net behöver viss vård, som föräldrarna inte kan bereda barnet. I det andra huvudfallet grundas omhändertagandet på att föräldrarna är olämpliga som fostrare eller att barnets eget beteende föranleder ingripande. När det gäller beslut av det sistnämnda slaget föreligger naturligtvis ofta en motsättning mellan myndigheterna och den enskilde, som gör det till en känslig och svår uppgift att verkställa omhändertagandebeslutet. Sedan ett barn omhändertagits för samhällsvård är det barnavårdsnämnden som har ansvaret för barnet och som bestämmer var barnet skall vara placerat. Nämnden har sålunda befogenhet att flytta barnet från ett fosterhem till ett annat eller från en anstalt till ett fosterhem och tvärtom. Endast vid intagning i ungdomsvårdsskola fordras beslut av en annan myndighet, nämligen socialstyrelsen. Ett sådant beslut kan överklagas till regeringsrätten, men annars kan man inte överklaga ett beslut om var barnet skall vara placerat. Barnavårdslagen innehåller inga bestämmelser om hur beslut om omhändertagande skall verkställas eller hur en annan förflyttning av ett omhändertaget barn skall ske. Polismyndigheterna är emellertid skyldiga att lämna handräckning, om barnavårdsnämnden begär det. Socialstyrelsen har i sina skriftliga anvisningar till barnavårdsnämnderna framhållit, att nämnderna så långt möjligt bör undvika att begära polishandräckning. Om detta ändå är nödvändigt, uppmanas nämnderna att ha en representant med när polismyndigheten skall ombesörja hämtning eller förflyttning av någon som inte fyllt 18 år. I den kursverksamhet som bedrivits i anslutning till barnavårdslagen har socialstyrelsens tjänstemän ständigt framhållit hur nödvändigt det är att förflyttningar av barn sker med största takt och försiktighet. Erfarenheten har visat att barnavårdsnämnderna i allmänhet sköter de ömtåliga uppgifter, som det här är fråga om, på ett tillfredsställande sätt. Det torde sällan förekomma att det sker olämpliga förflyttningar på initiativ av en barnavårdsnämnd. Socialstyrelsen avser dock att utfärda ytterligare anvisningar till nämnderna för att inskärpa betydelsen av att förflyttningen sker på ett för barnet och andra berörda skonsamt sätt.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret på min enkla fråga — det har ju lämnats mycket snabbt. Jag har inte någon som helst invändning mot fru Odhnoffs rekapitulation av barnavårdslagens bestämmelser och av hur handläggningen skall ske — allt är i enlighet med vad barnavårdslagen säger. Men det finns i alla fall vissa saker som jag inte riktigt kan acceptera. Fru Odhnoff säger att övergrepp ytterst sällan sker vid förflyttningar eller vid omhändertagande av barn. Så är dock tyvärr fallet. »Samhällets vård av barn och ungdom har till syfte att främja en gynnsam utveckling av de unga och goda uppväxtförhållanden i övrigt för dem.» Denna barnavårdslagens inledande bestämmelse uttrycker klart syftet med hela 1agen. Där anges hur grannlaga handläggningen är. Det anges också att den för vård omhändertagne skall erhålla god vård och fostran, och i detta inbegripes utan tvivel även sättet för omhändertagandet eller just förflyttningen. Att våra barnavårdsmyndigheter inte alltid följt innebörden av det som kan innefattas i barnavårdslagens 1 8, därom vittnar många upprörande exempel. Det är fall som har handlagts i rak motsats till det syftemål som anges i lagen, nämligen en god ungdomsfostran. Drastiska exempel på det mest omdömeslösa förfarande skulle kunna återges. Det är ganska hårda ord när man säger så, men jag har belägg för att det förekommit mycket omdömeslösa förflyttningar av barn som är omhändertagna av samhället för vård. Det ges nu inte tid att ange dessa exempel, och inte heller föreligger anledning att här rekapitulera de många händelser som inträffat i bl.a. närhet av min bygd. Men jag vill ändå säga att de ingripanden som barnavårdsmyndigheterna i många fall gjort med polishandräckning inte verkat i barnavårdslagens syfte, som är att befrämja en god barnavård och ungdomsfostran. Ett bryskt — eller i varje fall omdömeslöst — handläggande av sådana ärenden leder till det rakt motsatta. Vi har här i landet ganska stora bekymmer med ungdomsvården, och om omhändertagandet av barn och ungdomar sker på ett felaktigt sätt, så kan därmed inskärpas en hatkänsla, vilket kan få rakt motsatt effekt mot det angivna syftet i barnavårdslagens första paragraf. Jag är tacksam för att statsrådet fru Odhnoff upplyst om att socialstyrelsen avser att utfärda ytterligare anvisningar, och jag hoppas innerligt att vår nya familjeminister tar itu med dessa spörsmål, så att det som hänt på detta område under allra senaste tiden inte upprepas i fortsättningen. Herr talman! Med det anförda ber jag än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Strindberg överdrev naturligtvis när han en gång uttalade att vad som sker i Sverige har lika liten betydelse som det som inte sker på Grönland. Men ibland kan man ju ställa frågan om inte det som sker utanför vårt lands gränser på lång sikt kan få ännu större betydelse för utvecklingen i vårt land och för vårt folk än våra egna åtgärder här hemma. Därför är det naturligtvis en banalitet att säga att debatten kring de utrikespolitiska spörsmålen måhända ägnas alltför ringa uppmärksamhet i den svenska riksdagen. Jag skall emellertid ändå inte gå in på dessa spörsmål närmare i dag. Jag hoppas på flera tillfällen ganska snart. Jag berör bara ett par utrikesfrågor i förbigående. Jag anser det nämligen inte lämpligt att göra remissdebatten till en debatt där allting avhandlas huller om buller och brukar betecknas som en sillsallad-debatt. Det är bättre om vi försöker i huvudsak koncentrera debatten på de problem som gäller den framlagda budgeten och den ekonomiska politiken. Men tillåt mig att kort framhålla ett par synpunkter. Balansen mellan kommunism och demokrati i världen spelar givetvis en ganska avgörande roll även för vårt land. Enligt min mening har man i utrikespolitisk debatt hittills knappast ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt den kinesiska stormaktens politik, sedd ur ett framtidsperspektiv. Den kinesiske kommunistledaren Maos läror om befrielsekrig, som ingalunda utgår från någon hänsyn till folkmajoritetens önskemål, är ju ett talande vittnesbörd om vilket betraktelsesätt som ligger bakom den kinesiska utrikespolitiken. Det finns naturligtvis betydande risker för att denna utrikespolitik, när maktmedlen har vuxit, kommer att visa en ännu klarare aggressivitet än vad den hittills har gjort. Därvidlag behöver jag endast hänvisa till relationerna mellan Kina och Indien och de militära aktioner som Kina i det sammanhanget har bedrivit under några år. Det förefaller mig också klart att det ur den synpunkt, som är den för kinesisk utrikespolitik dominerande, inte är överraskande att man på det hållet motarbetar försöken att åstadkomma förhandlingar om fred i Vietnam. Att få till stånd sådana förhandlingar om avveckling av konflikten i Vietnam framstår emellertid ur både svensk och allmän internationell synpunkt som ett önskemål av högsta rang. För min del skall jag inte närmare diskutera detta, men jag vill ändå konstatera att jag i likhet med många andra tror det vara ytterst angeläget att man på amerikansk sida utan villkor upphör med bombningarna. Det gäller naturligtvis då också att klargöra att efter ett sådant steg den internationella opinionen måste förvänta, att den andra sidan för sin del bidrar till en nedtrappning av de militära operationerna. Bägge parter bör naturligtvis på längre sikt acceptera val under internationell kontroll, så att Vietnams folk självt kan få avgöra sitt framtida öde. Tyvärr måste man väl hittills ganska pessimistiskt bedöma utsikterna att få en kommunistisk regim att acceptera fria val under internationell kontroll. Men man kan ju hoppas på en attitydförändring och en utveckling i den mer än tio år gamla Genéeve-överenskommelsens anda.

Jag övergår, herr talman, till några ord om u-landshjälpen. Från mittenpartiernas sida har man i flera år drivit på och önskat en snabbare ökning av det statliga stödet till u-länderna. Det anförs nu från socialdemokratiskt håll att Sveriges folk inte har sympa tier för en mera radikal utvidgning av u-landshjälpen, att alltså tanken seglar i motvind. Enligt min mening kan detta i så fall äga något samband med att den regeringspartiet närstående tidningspressen såvitt jag kan bedöma talar mindre positivt om detta spörsmål än vad t.ex. den liberala pressen gör. Men jag tror, herr talman, att själva utgångsläget för en bedömning av de svenska uppoffringarna för u-landshjälpen behöver klargöras bättre. I verkligheten förtjänar det svenska folkhushållet på gynnsamma bytesförhållanden med u-länderna, liksom andra industriländer gör, mycket större belopp än vi själva ställer till förfogande för u-länderna som gåvor eller som sådana lån som förmodligen kommer att avskrivas.

Detta visar sig naturligtvis i att vi får importvaror billigare, vilket i sin tur innebär att de svenska medborgarna får vissa varor billigare när de köper i affärerna. Det påverkar direkt både levnadskostnader och produktionskostnader i Sverige.

Beträffande u-ländernas problem vill jag i övrigt än en gång peka på vikten av en internationell beredskap som gör det möjligt att snabbt åstadkomma en mycket omfattande livsmedelshjälp för att förhindra en skärpt och ökad svält inom u-länderna, ifall det skulle bli mycket ogynnsamma skördeförhållanden i några av dessa länder. Från mittenpartiernas sida har vi föreslagit att Sverige skulle verka för en FN-fond som tillfördes en miljard dollar om året, d.v.s. över 5000 miljoner kronor om året. Det svenska bidraget till en sådan fond skulle enligt gängse proportionsregler bli av storleksordningen 100 miljoner kronor om året. — Samtidigt får man naturligtvis ordna förbättrade lagringsmöjligheter både inom och utom u-länderna för att åstadkomma en sådan beredskap att man snabbt kan inskrida, när behov uppkommer — ty då blir det endast fråga om månader innan man måste göra något för att undvika en verklig katastrof. Enligt min mening räcker det allså ingalunda med de åtgärder som Förenta Nationernas jordbruksorganisation i Rom redan har vidtagit och de som Förenta Nationerna har diskuterat. De åtgärder som OECD i Paris har diskuterat är inte heller tillräckliga. Det gäller en mycket speciell men ytterst betydelsefull utvidgning och komplettering av de nämnda åtgärderna. Det kommer, anser jag, att vila ett mycket tungt ansvar på alla som inte är med om att här driva på medan tid är. Den svenska humanitära och sociala inställningen kan inte upphöra att gälla vid landets gränser. Därom är vi säkerligen alla överens — det är bara fråga om att ta konsekvenserna av en inställning som vi väl allesammans helhjärtat omfattar. Herr talman!

Dess medlemmar arbetar ofta under betydande personliga risker.

Något kan säkert göras för att åstadkomma en mera positiv inställning just till ordningsmakten och det är enligt min mening en viktig samhällsangelägenhet att verka i den riktningen. Jag hoppas för min del att regeringen skall vara villig att ta initiativ som kan åstadkomma en ökad förståelse på detta område. Herr talman! Jag har tillåtit mig att framföra dessa synpunkter även om de ingalunda är nya. Både jag själv och andra har för rätt länge sedan — senast gjorde jag det i pressen för ett år sedan — anfört ungefär detsamma. Innan jag går över till de ekonomiska spörsmål som gäller budgeten vill jag kort beröra författningsfrågan och försvarsfrågan. De avgörande förhandlingarna i författningsfrågan förestår. Det återstår kanske endast några veckor innan ett avgörande skall träffas om det skall finnas förutsättning att förslag skall framläggas för riksdagen om en författningsreform, beslutad 1968/69, ett förslag som sedan riksdagen i dess helhet naturligtvis har att ta ställning till. Folkpartiets ståndpunkt är som alla vet klar. Vi önskar en kammare vald på en och samma dag genom direkta val utan sammankoppling med kommunalvalen och ett valsystem som ger en rättvis mandatfördelning, men med den reservationen att uppsplittring i småpartier på ett sätt som minskar demo kratiens handlingskraft motverkas. Naturligtvis gör vi inte — lika litet som andra partier — anspråk på att få diktera innebörden av ett förslag i dess helhet. Vi har emellertid tillåtit oss att både före och efter valet uppmana socialdemokraterna att åter överväga och till prövning uppta sitt krav på en gemensam valdag för kommunaloch riksval. Vi tror nämligen att gemensam valdag vore en otillfredsställande lösning, men då förhandlingar om den saken och om en kompromisslösning angående valsystemet förestår gör jag endast den reflexionen att det förefaller mig som om uppgörelse borde kunna nås vid en saklig behandling. Försvarsfrågan har ju aktualiserats både i höstas och ännu mer den senaste veckan. Försvarsminister Sven Andersson överraskade genom ett uttalande som bl.a. innehöll en mening om att svensk socialdemokrati nu skulle ta mera inrikespolitiska hänsyn vid försvarsfrågans lösning än tidigare.

För övrigt kan man inte undertrycka tanken att för ett parti som talar så mycket om sitt intresse för planering är den socialdemokratiska hållningen till planeringen på försvarets område överraskande. Att långtidsplaneringen har lett till mera ekonomiska dispositioner och givit oss bättre försvar för varje miljon kronor har hittills, såvitt jag vet, alla varit överens om. Då är det klart att en plötslig kastning i planeringen medför förluster och minskad effektivitet. statssekreteraren Frithiofson, uttalade i TV-debatten häromdagen, att det var fel att man haft en högre planeringsnivå än anslagsnivå inom försvaret. Nåväl, om detta är fel, vad är då orsaken till att regeringen år efter år lagt fram förslag av denna innebörd? Vidare: Har regeringen i det nya läget åsikten att användandet av planeringen som instrument för att åstadkomma så effektivt försvar som möjligt inom resursernas ram inte längre duger eller vilken är inställningen? Varför har man i så fall inte i tid underrättat offentligheten om en ändrad inställning? Varför har man så plötsligt som nu skedde i höstas efter valet kommit med helt nya direktiv? Herr Frithiofsons försök ' att hänvisa till att han hade talat med någon expert om en tioprocentig reduktion av ett visst anslag var verkligen det sämsta alibi jag på länge hört talas om, om detta skulle innebära att regeringen i god tid varnat för och upplyst försvarsberedningen om en radikal kursändring. Jag vill emellertid för min del starkt understryka att jag å andra sidan så till vida delar regeringens mening att jag tror att en väsentlig nedskärning av försvarskostnaderna jämfört med en fortsättning på oförändrade grunder är nödvändig. Mot den bakgrunden — denna ståndpunkt har uttryckts både från vår sida och på annat håll i försvarsberedningen — är det mycket överraskande att regeringens representanter i beredningen tydligen fick instruktioner om att de inte under några omständigheter fick förhandla med oppositionspartierna om en uppgörelse rörande försvarsanslag under 1967/68. Det har väl inte under många årtionden förekommit här i landet att en regering har intagit den hållningen, att när förhandlingarna skall börja — och de gäller det primära spörsmål som utredningen enligt sina direktiv tillsatts för att belysa — förklarar regeringssidan: Nej, detta får ni inte resonera om. Även när oppositionens representanter sade sig vara villiga att till och med använda julferierna för sådana förhandlingar, blev det ett bleklagt nej. Detta var så mycket märkligare som det framkom att man i varje fall inom mittenpartierna inte ställde krav på några väldiga avvikelser från det som för nästa budgetår framfördes från regeringshåll. Var detta uppträdande vad Sven Andersson avsåg när han talade om att regeringen i försvarsfrågan skulle ta inrikespolitiska hänsyn? Eller vad är annars förklaringen till att man vägrat att resonera om nästa års anslag? Hänvisningen till »tidsbrist» är ett hopplöst argument efter de upplysningar som kan lämnas från oppositionens ledamöter i försvarsberedningen. Man kan inte säga att ett socialdemokratiskt försök att få diktera ståndpunkterna blir mera naturligt efter ett val som har visat, att den svenska socialdemokratien representerar en betydligt mindre andel av Sveriges folk än vad oppositionspartierna gör. Jag undrar om socialdemokraterna nu inräknar kommunisterna i sitt fasta regeringsunderlag även när de diskuterar försvarsfrågan. Även i så fall representerar de dock en minoritet. Herr talman! Jag övergår nu till en bedömning av budgeten och den ekonomiska politiken. Resultatet av denna politik är att prisstegringen med alla dess orättvisor fortsätter. Betalningsbalansen är svag och en krisartad utveckling är inte utesluten.

Kapitalbristen och den rela tivt höga svenska kostnadsnivån är det utmärkande. De förhållandena ändras inte med konjunkturerna. Härtill kommer nu de omställningssvårigheter som inställer sig inom de företag som levererar till försvaret. Alla vet hur vi i folkpartiet under efterkrigstiden krävt en politik som uppmuntrar inhemsk kapitalbildning och som inte utestänger utländskt kapital. Herr Sträng och hans företrädare har ryckt på axlarna. De har en gammal socialistisk fördom mot enskild kapitalbildning. Mer och mer har man motverkat den genom en ointresserad skattepolitik, genom inflation, genom hinder för företagens konsolidering och genom att vägra att sälja värdefasta obligationer. I dag ser man vilket misstag som här har begåtts. Motståndskraften mot dagens påfrestningar är därför hos många företag inte vad den borde ha varit. Detta går ut över de anställda, deras sysselsättning och trygghet. Regeringen talar om trygghetspolitik, men ingen kan bestrida att det senaste årtiondets allmänekonomiska =: politik minskar tryggheten i dagens läge. Vad är då herr Strängs recept? Ja, det är en onödig fråga: skattehöjningar och nya regleringar naturligtvis. Vem har varit med om någon annan rekommendation från hans sida? När företagens självfinansiering har försvagats och kapitalmarknaden har frusit fast, kommer finansministern till skattebetalarna och säger: »Ni måste betala 500 miljoner kronor extra som jag kan ställa till företagens förfogande.» Och naturligtvis skall detta göras på ett sätt som ökar statens makt över näringslivet. Regeringens nya ekonomiska triumvirat skall sortera upp företagen i tre klasser: de som får förmåner om de är snälla, de som behandlas mera neutralt och de som skall straffbeskattas med 25 procent extra avgift på nya byggnader och andra investeringar. Hit hör handel, kommunikationer, banker, kontor och en lång rad kommunala investering ar. Idrottsanläggningar räknar herr Sträng också dit. De skall också straffbeskattas av staten. Vad blir följden av en så våldsamt hög avgift som 25 procent? Jo, naturligtvis en häftig inskränkning i den drabbade verksamheten, när påbörjade arbeten slutförts. Det kommer att skapas svårigheter både för byggnadsindustrien och dess beställare. Ryckigheten, som i så hög grad fördyrat och minskat de senaste årens bostadsbyggande, skall nu prägla även byggandet i övrigt. Ryckighet är herr Strängs ekonomisk-politiska melodi! Allmänheten får betala fiolerna genom minskad trygghet och en sorglig fördyring, särskilt av bostäderna. Naturligtvis försätter regeringens tidigare misslyckade politik nu landet i ett tvångsläge, som i rätt hög grad binder både regeringens och oppositionens händer. På kort sikt blir ett ökat offentligt sparande ofrånkomligt. Först på längre sikt, och med en ny regering, går det att skapa förutsättningar för en ny politik som ökar det enskilda sparandet och gör slut på de ständiga skattehöjningarna, men självklart är enligt min mening att tendensen till politisk kontroll och regleringar måste bekämpas. Den växande statliga makten över kapitalmarknaden är den väg till ett socialistiskt system som svensk socialdemokrati alltmer målmedvetet vandrar. I varje nytt s.k. krisläge inför man nya institutioner som ger de styrande makt av det slaget. Fler och fler människor skall bli beroende av staten. För den liberala folkrörelsen är det en angelägen uppgift att i stället finna sådana former för åtgärder till tryggande av sysselsättningen och till främjande av standardstegringen både för arbetande och för pensionärer, som leder bort från allstatlighet och beroende av de politiskt maktägande. Det blir en bättre demokrati på den liberala vägen än genom socialistisk maktkoncentration. Det senaste försöket att öka regeringens makt över ekonomien tycks vara den nya fonden, som ju skapar nya möjligheter till politisk centraldirigering av näringslivet. I avsaknad av närmare upplysningar om regeringens planer måste emellertid den kritiska granskningen anstå tills dessa förslag framlagts. Låt mig i stället kort antyda hur jag ser på problemet med samhällets inställning till strukturrationaliseringen, som ju är en ständigt fortgående verksamhet. Först vill jag då betona att en väl och smidigt fungerande kapitalmarknad är av grundläggande betydelse. Jag vill också framhålla att samhällsinsatser för skapande av goda förutsättningar för rationalisering ingalunda i och för sig motiverar att statliga representanter skall börja delta i företagens skötsel. Varken näringspolitik i allmänhet eller lokaliseringspolitik i synnerhet har hittills ansetts med fördel kunna motivera statligt delägarskap. Varför skall det då vara självklart varje gång en mera omfattande strukturrationalisering kommer på tal att staten skall pressa på för att få ägarintressen och styrelserepresentanter? Med det fina, moderna ordet strukturrationalisering syftar jag i inskränkt bemärkelse på en sammanläggning av produktiva enheter samt eventuellt en arbetsfördelning och specialisering mellan de återstående, allt saker som leder till framställning i stora serier och till ökade möjligheter för utveckling och forskning, utan att man fördenskull hemfaller åt övertron att stora enheter alltid är bättre än mindre. De växande stormarknaderna ute i världen framtvingar på många håll en snabbare strukturrationalisering, som i och för sig bör bli räntabel i längden, men som ställer stora anspråk på kapital. Med de alltför begränsade resurser vår svenska kapitalmarknad har, kan detta motivera samhällelig medverkan för att öka kapitaltillgången och få ka pitalmarknaden att fungera smidigare i sådana fall, där eljest den privatekonomiskt mest lönande rationaliseringen leder till minskad sysselsättning genom företagsnedläggelser på ett för platsen och trakten allvarligt sätt. Den aktiva sysselsättningspolitiken, som <under enighet har utbyggts, kan då behöva en viss komplettering för att uppnå lösningar som är samhällsekonomiskt och socialt berättigade på lång sikt, men framför allt bör naturligtvis existerande kreditinstitutioner utnyttjas. Mycket kan väl åstadkommas genom kraftigt ökade statliga kapitalanslag till företagarföreningarnas samt till hantverksoch småindustrilånefondens utlåningsverksamhet och rationaliseringsstöd. Aktiebolaget Industrikredit och Aktiebolaget Företagskredit samt en del branschkreditinstitut kan också med fördel tillföras mer kapital. Riksbanken kan släppa fram fler industriobligationslån på marknaden när staten genom ökade egna kapitalresurser endast i något minskad grad behöver låna. Dessutom kan riksdagen bevilja speciella anslag till lokaliseringslån.

Det ger ju inga nya pengar att organisera själva fonden, utan detta är blott en metod att fördela kapital, ifall man är överens om en viss beskattning; det är ju den som ger pengarna. Enligt min mening är det alldeles avgörande att man skiljer på dessa saker, om anskaffning av de erforderliga pengarna, d. v. s. kapitalet å ena sidan, och den speciella fondkonstruktionen vid medlens fördelning å andra sidan. Det primära är ju att kapitaltillgången ökas. I dagens tvångsläge kan en förstärkning av budgeten i förhållande till innevarande år inte undvaras. Den ökning av driftbudgetens kassamässiga överskott med närmare 900 miljoner kronor som nu föreslås kan jag i stora drag acceptera utan att därför godta en sådan politik som en permanent sak. Det är emellertid möjligt att konjunkturutvecklingen till hösten blir mindre gynnsam än konjunkturinstitutet förutsäger. Den saken kräver en god beredskap, lika väl som hänsyn till de risker som kan komma från betalningsbalansen gör det. Endast om man har en god beredskap i detta fall — om konjunkturerna blir sämre än det optimistiska konjunkturinstitutet antar — endast då kan sysselsättningen tryggas. Vad inflationen beträffar kan herr Sträng inte utlova annat än en fortsättning som hittills. Jag finner detta djupt otillfredsställande. När skall svensk socialdemokrati lära sig att det bara finns tre vägar att välja på: antingen får man acceptera en prisstegring i ökad eller oförändrad takt, vilket leder till svåra förluster och otrygg sysselsättning. Eller också får man använda statlig dirigering av arbetsmarknaden, vilket på sina håll har lekt socialistiska teoretiker i hågen; men detta är något som vi såsom anhängare av liberal ekonomi och fri arbetsmarknad bestämt tillbakavisar. Ingen kan emellertid bestrida att för en socialistisk samhällssyn och dess dirigeringskrav vore det konsekvent att inte undanta arbetsmarknadens stora uppgörelser, som har så stor betydelse för samhällsekonomiens utveckling.

Herr Sträng vill inte ens söka åstadkomma en början till en sådan utveckling genom att gå med på den rundabordskonferens för alla grupper som mittenpartierna har föreslagit. Hans eftermäle blir inflationens finansminister, med större ansvar än någon annan för penningvärdeförstöringen under den Erlanderska regimen! Till de problem vilkas lösning på längre sikt måste gå efter de från vårt håll utstakade vägarna och inte efter regeringens heleller halvsocialistiska stigar hör uppenbarligen de kapitalmarknadsproblem som jag nyss nämnde. Däri kommer att som en mycket väsentlig del ingå den stora skattereform, som för tre—fyra år sedan utarbetades i stor enighet av den stora skatteberedningen men som herr Sträng sedan dess har hållit tillbaka. Herr talman! Om jag mycket kort får beröra ett par andra frågor, vore det otacksamt att inte påpeka att regeringen, låt vara med en viss eftersläpning, har godtagit våra förslag på en hel dei punkter. Att folkpensionärerna får en verklig standardförbättring i år och inte behöver vänta till valåret 1968 — det var ju socialdemokraternas ståndpunkt att förhöjningarna skulle ske bara vartannat år några månader före valen — kan de tacka mittenpartiernas ansträngningar för. Detsamma gäller löftet om att folkpensionärerna skall få andel i standardhöjningen även efter år 1968. Det dröjde som bekant ganska länge trots bemödanden från mittenpartierna. Likaledes är det uppenbart att folkpartiets upprepade och starka påtryckningar i fråga om vuxenutbildningen äntligen tycks leda till större grepp. Den fortgående höjningen av idrottsoch friluftsanslagen skulle inte — det vet alla ha haft en sådan omfattning, om inte folkpartiet hade lanserat just en fortlöpande stegring av ett tidigare groteskt underdimensionerat anslag. Att regeringen hela tiden släpar efter är en annan sak. Enligt min mening bör riksdagen få tillfälle att återkomma till frågan på vilka vägar man kan ge idrottsoch friluftsverksamheten ytterligare stöd.

Att hänvisa till en politisk opinion som en gång fanns, och som fortfarande släpar efter i första kammaren, förefaller tämligen odemokratiskt när det gäller att utforma framtidens politik. Däremot vore det god demokrati, om regeringen erkände att den nu är en utpräglad minoritetsregering med ökad förpliktelse att visa hänsyn till åsikter och önskemål från den hälft av Sveriges folk som oppositionen företräder. Det är en sådan hållning från regeringens sida vi begär. I dagens debatt bör regeringen för Sveriges folk redovisa sin allmänna inställning till detta demokratiska förstarangsproblem.